Fru talman! Hans Olsson har frågat mig när, enligt mina intentioner, propositionen om personalliggare och oannonserade kontrollbesök beräknas komma och om jag avser att ge besked om vad det är som hakat upp sig i beredningsprocessen samt vilka andra åtgärder mot det inhemska skattefusket jag förbereder och om Socialdemokraterna kan förvänta sig mitt stöd för de förslag som de fört fram i opposition. Låt mig inleda med att säga att vi har funnit att vissa förslag som den förra regeringen framförde var värda att fortsätta att driva. Det har vi också gjort med reglerna om personalliggare i restauranger och hos frisörer. Enligt Skatteverket har det förslaget varit framgångsrikt. Vi har också fört vidare förslaget om omvänd skattskyldighet för moms i byggsektorn. Vidare har vi, efter en viss modifiering, gått vidare med idén om certifierade kassaregister i kontantbranschen. Ytterligare exempel på våra åtgärder är de propositioner som nu behandlas i riksdagen, där vi bland annat föreslår åtgärder för att förhindra skatteplanering med så kallade räntesnurror eller genom att förpacka fastigheter i handelsbolag, det som kallas Pandoras ask. Räntesnurrorna beräknades enligt Skatteverket medföra ett minskat skatteuttag med ca 7 miljarder kronor om året. Pandoras ask-transaktionerna beräknades för taxeringsåren 2005-2007 uppgå till 54 miljarder kronor i förluster på handelsbolagsandelar och ytterligare 6,7 miljarder kronor för nedskrivning av lagerandelar. På det internationella planet har vi just tecknat avtal om informationsutbyte med Guernsey och Jersey. Vi har agerat kraftfullt mot orsakerna till skattefusket. Genom att införa avdragsrätt för hushållstjänster har vi gjort det möjligt för en ny sektor i ekonomin att bedriva sin verksamhet vitt. Vi har infört jobbskatteavdrag som ett led i att få rimlig beskattning på arbetsinkomsterna. Vi har tagit bort förmögenhetsskatten, som var konstruerad så att de förmögnaste undantogs från skatten medan vanliga inkomsttagare som äger sin bostad ofta var de som drabbades. Först när samhällsmedborgarna anser att beskattningen är rimlig kan vi förvänta oss att acceptansen för skattesystemet ökar och skatteundandragandet minskar. Det är några av de åtgärder vi vidtagit mot skattefusket. När det gäller en eventuell utvidgning av systemet med personalliggare och oannonserade kontrollbesök har Finansdepartementet tillsatt en utredare för att utvärdera systemet och se om och i så fall hur det bör utvidgas. Uppdraget ska redovisas i september nästa år.
Fru talman! Tack för svaret! Jag tror att det skakade om oss lite grann när Skatteverket för ungefär ett år sedan - det är kanske mer än ett år sedan - kom med den här skattefelskartan, som visade att det fattades ungefär 133 miljarder. Det var alltså pengar som på olika sätt försvann. Vi hade väl lite till mans talat om att det är ett ganska stort skattefel i Sverige. Vi borde ha in mycket mer skattemedel än vad vi får in, men vi kanske inte visste exakt hur mycket det var.

Det måste kännas väldigt hopplöst att befinna sig i en sådan situation. Man tycker att man är en duktig målare, men det funkar ändå inte. Man kanske vill köra med sjysta medel och så. Jag tror att just de där 133 miljarderna skakade om oss. Nu fick vi liksom svart på vitt att det måste göras någonting. Jag vet att regeringen ville göra lite krafttag och sådant. Jag har här ett pressmeddelande från december 2007. Där står det faktiskt: Så ska Borg stoppa fusket. Där står det bland annat så här: Oannonserade kontrollbesök ska kunna göras i bygg-, tvätteri och taxibranschen. Ett system med personalliggare ska undersökas för bygg och tvätteribranscherna, liknande det som finns inom restaurangbranschen. Det ska göras. Sedan var finansministern hos oss i skatteutskottet i januari. Tro det eller ej, men jag sparade diabilderna. Där står det: Nu går vi vidare, åtgärder mot skattefusk. Då kommer möjligheterna till oannonserade kontrollbesök och sådant. Det här var alltså i januari i år. Jag tror att jag till och med sade till finansministern att det här kändes bra. Det kändes liksom lite som att nu jäklar tar vi tag i det här. Men vi väntade, och vi väntade. Därför skrev jag den här interpellationen. Ibland funderar man över om folk vet vad vi pysslar med här. Men när jag hade skrivit den här interpellationen fick jag ett brev från byggbranschen där man verkligen tyckte att det här var viktigt. Man sade så här: Förslagen stöds av Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Brå. Även skatteutskottet är positivt till förslagen. I dagsläget bereds frågorna på Finansdepartementets bord. Vi är dock inte imponerade av hastigheten i beredningsprocessen. Jag hoppas att din interpellation kan vara ett sätt att skynda på den lagstiftningsprocess som vi eftersträvar. I går, inför den här debatten, kom det ett pressmeddelande från Finansdepartementet om att man nu skulle sätta till en utredning som ska titta på det här och vara klar i september. Jag vill gärna inbilla mig att det var min interpellation som fick detta att hända, men det dröjer väldigt länge. Frågan är om finansministern hinner lägga fram en proposition före valet.
Fru talman! Jag ska nu avslöja de inre hemligheterna i Finansdepartementet för Hans Olsson. I december fick vi den så kallade Industrivärdendomen från Regeringsrätten. Därmed blev det i praktiken lagligt att göra räntesnurror. Jag tror att det var en överdriven beräkning, men Skatteverket varnade oss för att detta kunde resultera i ett skattebortfall på, tror jag, 60 miljarder. Vi visste att det fanns ett skattebortfall på 7 miljarder, och det fanns en påtaglig fara i dröjsmål, att detta skulle växa. Samtidigt hade vi Pandoras ask som vi också hade uppmärksammat under ett antal år. Detta pågick naturligtvis även under tidigare regeringar utan att man lyckades samla sig till att göra detta. Vi valde då i våras att lägga all den kraft vi kunde uppbåda på att klara av de här två sakerna, Pandoras ask och räntesnurrorna. Framför allt var räntesnurrorna akuta. De krävde ett mer betydande beredningsarbete. Och efter den relativt omfattande diskussion som vi har haft inte minst med olika delar av svenskt näringsliv kring den frågan vill jag säga att detta naturligtvis är en komplex fråga. Men vi kan aldrig acceptera att vi tappar viktiga svenska skattebaser. Det är inte rimligt att det finns näringar i Sverige som knappt betalar skatt medan det finns andra näringar som betalar mycket stora skattebelopp. Detta gjorde att vårt beredningsarbete under våren mycket kom att inriktas på att klara av dessa förändringar. Det är också ett antal andra skatteförändringar som lades fram i budgetpropositionen. Men jag ska villigt erkänna att det som krävde mest arbete framför allt var räntesnurrorna. Jag hade naturligtvis önskat att vi kunnat komma fram tidigare med en utredning kring personalliggarna och hur vi ska gå vidare med de här frågorna. Nu har vi inte hunnit det. Men jag är trots detta mycket imponerad, till skillnad från byggbranschen, av beredningsarbetet av juristerna på skatteavdelningen på Finansdepartementet. Det är nämligen två väldigt omfattande stängningar av skatteundandragande som vi har gjort. Jag tror att det sammantaget uppgår till 12 eller 13 miljarder på det här området med Pandoras ask och räntesnurrorna. Tyvärr orkar man inte, kan inte och har inte resurser att göra alla saker samtidigt. Jag kan däremot dela Hans Olssons tillfredsställelse över att vi nu tar oss framåt i den här frågan. Jag är nämligen övertygad om att bra konkurrens mellan företag bygger på att alla följer spelreglerna. Jag är också övertygad om att våra skattebetalare kräver att alla delar av samhället är med och betalar skatt. Jag är lika övertygad om att vi, om vi ska ha goda offentliga finanser, måste vårda våra skattebaser. Därför är det viktigt att vi jobbar vidare med de här frågorna genom att höja skatter, strama åt regelverk och sänka skatter som gör att fler vitt och öppet vill redovisa sina inkomster och sina vinster i Sverige. Jag kan bara välkomna att Hans Olsson har ställt denna interpellation och att vi nu genom bland annat de här diskussionerna har bidragit till att föra frågan framåt. Jag är övertygad om att vi med denna utredning ska hitta vägar för att förbättra systemet. Jag skulle väl också kunna göra prognosen att jag tror att vi på denna punkt så småningom kommer att kunna få en rätt betydande blocköverskridande enighet, för det är viktiga och bra förslag, som vi har all anledning att ta fram i det tempo vi klarar.
Fru talman! Det kanske är så att man får börja skriva lite fler interpellationer om man vill ha något gjort. Det är okej att det är som det är. Det är klart att allt hade kunnat gå snabbare, men nu är det som det är, och det är bra att det är på rulle i alla fall. Jag tänkte ägna lite tid åt att titta mer på svaret som jag fick av finansministern. Jag vill gärna kommentera lite grejer där. Det är möjligt att jag upplevs som lite elak, men i grund och botten är jag en snäll man. Det får bli vad det blir. Finansministern skriver: "Vi har agerat kraftfullt mot orsakerna till skattefusket. Genom att införa avdragsrätt för hushållstjänster har vi gjort det möjligt för en ny sektor." att växa fram och så vidare. Jag är från Borås. Jag är inte säker på de exakta siffrorna, men man redovisade i Borås Tidning hur många som hade ansökt om avdrag för hushållsnära tjänster. Det var då halvårsvis, från 2007. Det var ungefär 440 personer. Det kan vara lite farligt att beskriva det så här. Egentligen skulle man då kunna ställa sig frågan: De 440 som har ansökt om avdrag för hushållsnära tjänster, är det gamla skattefuskare? Om man använder det här som ett sätt att komma åt skattefusk måste det betyda att en betydande andel av de 440 från Borås har skattefuskat. Man måste kunna tolka det så. Det är klart att man ska vara lite försiktig. Jag läser om jobbskatteavdraget och borttagningen av förmögenhetsskatten. Jag kan inte frigöra mig från känslan att de medel mot skattefusk som finansministern hänvisar till vänder sig till folk som har det ganska bra ställt i livet och är ett litet bidrag de får för att sluta med skattefusk. De hushållsnära tjänsterna är ett sätt att komma åt skattefusket. Det är väl de som har det bäst ställt som använder det. Det är samma sak med förmögenhetsskatten. Det är de som har det bäst ställt som betalar förmögenhetsskatt. Nu slipper de det. När det gäller jobbskatteavdraget är det så att de som tjänar bäst har fått mest i skattesänkning. Jag kan inte frigöra mig från känslan att de killar och tjejer som har det bra får ett litet bidrag för att de inte ska behöva skattefuska. Jag hoppas att jag har fel, men det känns så.
Fru talman! Många från svenskt näringslivs sida hävdar att vi har ett mycket dåligt näringslivsklimat i Sverige och att svenska företagare tillhör de sämst ställda i samhället. Jag delar inte den hållningen. Jag tror att många företagare, inte minst några av stora vinstgivande bolag, har det relativt gott ställt. Jag vill påtala att det vi har gjort med ränteavdrag och Pandoras ask är de mest kraftfulla åtgärder som har gjorts under de senaste tio åren för att strama upp skattebaserna. Det handlar om sammantaget strax under 1⁄2 procent av bnp. Det är ett mycket viktigt steg för att hålla det svenska skattesystemet i gott trim och konkurrenskraftigt internationellt. Däremot är det naturligtvis så att vi jobbar med flera strategier. Stramare regler är bra. Pandoras ask är ett typexempel på det. Ränteavdragen är också ett bra exempel. Det finns ytterligare åtgärder att göra. Vi ska gå vidare i arbetet med skatteavtal. Inte minst efter Guernsey och Jersey har vi lärt oss att det här finns ytterligare steg att ta tillsammans med de nordiska länderna. EU har ett viktigt arbete kring sparandedirektiven, som ska föras vidare, så att vi får god ordning på detta. Men det handlar inte bara om stramare regler. Det handlar också om att göra skatter rimliga, så att de betalas. Det kan inte Hans Olsson vara helt främmande för. Jag har starka minnen av att det när man avskaffade arvs och gåvoskatten från Socialdemokraternas sida var godtyckligheten i tillämpningen av den och risken att man skulle undandra den och att det skulle leda till skatteplanering som var argumenten för att göra detta. Precis på samma sätt är det när vi tar bort arbetsgivaravgifterna för unga människor. Det tror jag kommer att bidra till att många unga människor slipper börja sitt arbetsliv med extraknäck där lönen betalas ur kaffekassan. Det blir riktig lön med riktig skatt, riktiga sociala rättigheter och trygga villkor. Precis på samma sätt fungerar naturligtvis jobbavdraget. Det tredje benet ska naturligtvis vara enklare regler. Det ska vara strama regler, låga skatter och lätt att göra rätt. Även där har vi gjort en del insatser. Det har vi säkert också anledning att gå vidare med. Det går inte att bara säga att det handlar om att strama åt regelverk. Vi måste göra skattesystemet gynnsammare, effektivare och stramare, så att vi kan vårda våra skattebaser och svensk ekonomis konkurrenskraft.
Fru talman! Jag tycker att det här med Pandoras ask är jättebra. Jag kommer ihåg när Skatteverket redovisade det här för oss i utskottet. Finansministern ska ha en eloge för att det är gjort. Man kan bli väldigt upprörd när man ser upplägget när det gäller Pandoras ask. Det måste nog finnas lite ordning och reda om man ska klara det här. Resonemanget är: Vi har här ett problem, skattefusk. Lösningen är att ta bort skatten, till exempel förmögenhetsskatten, eller sänka skatten. Man kan fullfölja resonemanget: Ett stort område som det fuskas mycket med är momsen. Ska vi ta bort momsen eller sänka momsen? Det finns en ihålighet i resonemanget. Det fungerar inte så. Folk måste veta vilka regler som gäller. Jag tror att vi i vår budget har 60 miljoner mer per år till Skatteverket. Någonstans där finns också en nyckel till det här. Det kommer mer skarpa förslag, som vi nu hoppas att finansministern hinner lägga fram proposition om före valet. Dessutom får man extra pengar till Skatteverket. Jag förstod i förra debatten att finansministern läst vår skuggbudget. Där finns också några skarpa förslag som man skulle kunna gå vidare med. Det här borde vi kunna enas oss om över partigränserna och blockgränserna. Detta är jättebekymmersamt.
Fru talman! Jag vill tacka Hans Olsson för interpellationen och för debatten. Det är en viktig diskussion, som kommer att fortsätta. Det handlar om grundläggande värderingar och hur vi vill att den svenska modellen ska fungera. Vi behöver skatteintäkter för att klara starka offentliga finanser och de åtaganden vi har för välfärden. Vi behöver låga skatter som gör att människor arbetar och gör att investeringar kommer Sverige till del. Ska vi klara av låga skatter måste de också betalas. Då måste vi ha ett effektivt skattesystem som gör att bolag och privatpersoner gärna redovisar sina inkomster i Sverige. Vi har haft en diskussion om ett antal punkter där vi har tagit oss framåt. I några av fallen, personalliggare, moms för byggsektorn och certifierade kassaregister, handlar det om ett arbete där vi har fört vidare den tidigare regeringens förslag. På en del av områdena, nu när vi har kommit framåt med till exempel Pandoras ask och ränteavdrag, har vi också haft stöd från Socialdemokraterna i riksdagsmotionerna. Jag är övertygad om att vi i delar av områdena kan hitta samsyn. Sedan kommer vi säkert att fortsätta en hård och djup ideologisk debatt inför valrörelsen i många andra frågor.